Herr talman! Gunvor G Ericson har frågat Anders Borg om han avser att vidta åtgärder så att en lag införs för att nå minst 40 procent av vartdera könet i börsbolag och offentligt ägda bolag, om han avser att verka för att ge uppdrag till mig som jämställdhetsminister att överväga kvotering samt vilka initiativ finansministern är beredd att vidta med anledning av sina uttalanden under våren om att överväga kvotering. Interpellationen har överlämnats till mig att besvara. Regeringens inställning till lagstiftning om kvotering är den jag upprepade gånger, bland annat här i kammaren, har gett uttryck för: Det är ägarnas ansvar, inte politikernas, att se till att styrelsen präglas av mångfald och att den samlade kompetens som finns bland både kvinnor och män tas till vara. Regeringen har tagit olika initiativ för att stärka kvinnors företagande och ledarskap. Som exempel kan jag nämna programmet Styrelsekraft, som drivs av Almi, och stödet till Golden Rules of Leadership. Att utvecklingen går alltför långsamt är vi överens om. Jag fortsätter därför dialogen med näringslivet och andra centrala aktörer för att diskutera strategier för hur synen på bemanningen av ledande positioner och av styrelser kan utvecklas, med en jämn könsfördelning som mål.

Herr talman! Tack för svaret, Maria Arnholm! Det var tråkigt att Anders Borg alldeles nyss lämnade kammaren. Han svarade ju på interpellationen precis före den här. Min avsikt med interpellationen var just att fråga Anders Borg vad han egentligen menade när han i våras återigen uttalade sig positivt om kvotering. Det var faktiskt från honom jag ville ha ett svar. För vilken gång i ordningen sade nu representanter från Moderaterna att de överväger kvotering? Jag har full respekt för att Maria Arnholm återigen stänger dörren, om den nu någonsin har varit på glänt i den här frågan. Eftersom jag är fullt medveten om regeringens samlade svar är det mycket förvånande att finansministern gång på gång uttrycker någonting annat. Frågan är: Är det bara snack utan innehåll? Uppenbarligen är det så. Maria Arnholm säger i sitt svar att regeringen har tagit olika initiativ för att stärka kvinnors företagande och ledarskap. Men vad har då effekten blivit? Enligt SIS Ägarservice är det nu 27 börsbolag som helt saknar kvinnor i styrelsen jämfört med 25 förra året. Totalt sett är 353 ledamöter kvinnor. Det kan jämföras med 1 129 män. Det är inte särskilt imponerande. År 2013, efter nästan 20 år av diskussioner, är det alltså fortfarande över 75 procent män i börsbolagens styrelser. Man kan fundera på vilken effekt de här metoderna har haft. Jag skulle verkligen önska att vi inte behövde kvotering. Kvotering är inget mål för mig eller Miljöpartiet, utan kvotering är en metod som fungerar. I svaret står det som sagt att man ska stärka kvinnors företagande och ledarskap. Men hur ser det ut på företagarsidan? Mäns överrepresentation bland företagare ökar även i kvinnobranscher. Konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn skulle leda till att fler kvinnor startade företag. Det var politikernas förhoppning, men resultatet så här långt är att fler män än kvinnor driver företag i flertalet branscher även inom de kvinnodominerade branscherna. Det visar en lic-avhandling i företagsekonomi vid Linköpings universitet som kom i våras. Licentiat Birgitta Sköld har studerat samtliga småföretagare under åren 1993-2008 i 16 kvinnodominerade näringsgrenar som påverkas av konkurrensutsättning. Hon konstaterar att kvinnors företagande har ökat, men det har också mäns. Kvinnors andel av företagandet har minskat i nio av näringsgrenarna, och kvinnors underrepresentation bland företagarna har förstärkts under tidsperioden. Det går alltså helt emot det vi egentligen ville. Enbart i näringsgrenarna barnomsorg i förskola, annan barnomsorg och annan hälso och sjukvård har kvinnor en representation bland företagarna som motsvarar deras andel av de sysselsatta. Vad har de här insatserna haft för effekt? Man kan fundera på om det finns någonting annat som regeringen tänker göra. Finns det över huvud taget någon öppning att diskutera någon annan metod än det som regeringen hittills har gjort?
Herr talman! Jag delar Gunvor G Ericsons uppfattning att kvotering är en bra metod. Det är också den vi har använt i politiken. Det har både ditt parti, mitt parti och Ylva Johanssons parti gjort. Med ett medvetet arbete har vi sett till att skapa mångfald i styrelser, regering, riksdag, kommunala beslutsnämnder och nu också i de statligt ägda företagen där vi med ett medvetet kvoteringsarbete fått en fifty-fifty-situation i styrelser, och så småningom kommer vi också att få det i ledningsgrupper. Vi är överens om kvotering som metod. Vi är också överens om att det är oacceptabelt och förfärligt att näringslivet inte har kommit längre än vad det har gjort. Det vi inte är överens om är vilka metoder vi ska använda. Jag kan också känna uppgivenhet och frustration. Jag stänger inga dörrar, men i dagsläget tycker jag inte att jag har prövat de vägar till samtal och påverkan som jag också har att använda. Därför är jag och regeringen fortsatt negativa till att lagstifta om kvotering till börsbolagens styrelser. Den undersökning om kvinnors företagande som jag inte har hört talas om tidigare sträcker sig från 1993 till 2008. Det finns mycket att göra, men enligt de siffror jag känner till har andelen kvinnor bland nyföretagare ökat fram till dags dato. De åtgärder som regeringen vidtar spelar någon roll, och jag tror att det är viktigt att utvärdera dem, att fortsätta med dem och att söka nya lösningar hela tiden.

Herr talman! Den här undersökningen sträcker sig fram till 2008. Det är också intressant att se att andelen kvinnliga företagare ökade under 90-talet, men det svängde kring millennieskiftet. Då dyker andelen kvinnliga företagare igen. Resultatet på en detaljerad näringsgrensnivå visar att det finns en stabilitet även där när det gäller underrepresentation bland företagare, och det handlar om strukturella villkor. Kombinationen av stordrift och upphandling gynnar mäns företagande, medan smådrift och kundval gynnar kvinnors. Det skulle naturligtvis vara intressant att se om det har skett något stort trendbrott efter 2008, så jag hoppas att hon gör en uppföljning av den här studien. När det gäller representationen i bolagsstyrelser har det egentligen inte hänt någonting, och det bekymrar mig jättemycket. Jag hör att Maria Arnholm tycker att kvotering är en bra metod, men jag anar att inte hela regeringen är överens om det. Och därför kan inte Maria Arnholm lägga fram det förslaget. Anders Borg sade till Dagens Industri i april: Jag tror inte att företagen klarar av att rätta till det här själva. Så sade han, och även Per Schlingmann har sagt liknande saker. Om man menar allvar med det borde regeringen ta tag i den här frågan och införa kvotering. Vi kan väl ta bort kvoteringen när det blir möjligt någon gång i framtiden. Nu förlitar man bara sig på samtal, och det har inte gett någon som helst effekt på 20 år. Vi fick ett initiativ från EU i december. Den 14 november antog EU-kommissionen ett förslag till direktiv med målet att kvinnor ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade företag. Kärnan i förslaget bygger på en transparent urvalsprocess med ambition att nå 40 procent. Det var baserat på tydliga kriterier och en jämförelse av kandidaternas färdigheter och kvalifikationer. För statliga bolag satte man upp målet till 2018 och för privata bolag till 2020. Vi i Sverige borde kunna ha en sådan lagstiftning för kommunala och statliga bolag, det vill säga offentliga bolag, och privata bolag. Medlemsstaterna skulle införa sanktioner för brott mot reglerna, och enligt kommissionens förslag var det helt upp till medlemsländerna att utforma sanktionerna utifrån relativt vaga riktlinjer. Men regeringen gick emot det här förslaget. Jag beklagar verkligen det. Det hade varit ett sätt att få spelregler. Det är inte enbart en ägarfråga. Det handlar om att inte ta vara på halva befolkningens kompetens. Man kan fundera på vad som är regeringens linje om finansministern överväger kvotering men inte hela regeringen. Finns det någon annan möjlighet? Jag tyckte att jag hörde en aning av en fundering i Maria Arnholms förra inlägg om att kvotering var en bra metod som har fungerat i politiken. Skulle det inte vara lämpligt att sätta upp spelregler för alla bolags styrelser, offentliga som privata, att använda den här metoden tills vi når en bättre representation i våra bolag oavsett om de är offentliga eller privata?
Herr talman! Jag upprepar det som jag har sagt tidigare, nämligen att jag tycker att kvotering är en bra metod. Jag tycker inte att det är en bra princip att också lägga den på näringslivet. Jag har sagt tidigare och jag säger igen att det finns en gräns, det ska jag inte neka till, där jag liksom Anders Borg slutar tro på att näringslivet kan klara av det på egen hand, men jag är inte där ännu. Vi kommer nog inte längre i den delen av vårt samtal. När det gäller EU-kommissionär Readings initiativ har Sveriges riksdag avvisat de idéerna mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen, så oavsett vilken ställning man har i sakfrågan handlar det också om huruvida det här är ett förslag att hantera på den här nivån. När det gäller företagandet är det så som Gunvor G Ericson säger att kundval och valfrihet gynnar det småskaliga företagandet. Det är intressant att se att det är ett antal av våra kommuner till exempel som använder sig av LOV, och att sådana företag växer fram. Jag hyser gott hopp om att vi är på rätt väg, men självklart finns de strukturer som ligger bakom löneskillnader, mäns våld mot kvinnor och en massa andra saker som jag jobbar med dagligen också närvarande i näringslivet och i företagen, och de behöver bekämpas där också.

Herr talman! Jämställdhetsministern kryper runt detta och försöker vara tydlig med att regeringen inte vill det här. Jag har förståelse för att man kan ha en annan ideologisk hållning och inte vilja lägga det här på företagen, men om vi nu var överens alldeles nyss om att vi är bekymrade över att det inte händer någonting måste vi också kunna se att det finns en anledning att ändra metod, och det är därför som jag tycker att det är viktigt att återigen lyfta frågan om att ha en lagstiftning i Sverige som ger tydliga spelregler. Som sagt var, vi har diskuterat den här frågan i över 20 år i Sverige och ändå inte kommit någon vart, och det gör att jag inte delar ministerns uppfattning om att inte gå fram nu, för måttet är rågat för mig. En fundering som jag har rör att EU-kommissionen nu är på gång med att besluta om att ta fram ett direktiv. I andra frågor, till exempel när det gäller visstidsanställningar, har ju Sverige sagt att man inte så gärna bryr sig om de direktiv som EU har lagt fram, men hur kommer regeringen att göra i den här frågan? Om man antar ett direktiv på EU-nivå om att införa en kvoteringslagstiftning, kommer Sverige att bry sig om det?
Herr talman! Glädjande nog har det ju hänt någonting på 20 år. Numera har vi fifty-fifty i de statliga bolagens styrelser. Det visar att det finns vägar att gå och metoder att använda. Jag kryper inte, utan jag står rakt upp och säger: Jag tycker att ni i näringslivet ska lära er av oss. Jag hyser fortfarande hopp om att det ska hända.